Herr talman! Kjell Mattsson säger att ändringen av den statliga lånegränsen av utskottsmajoriteten anses vara rimlig. På socialdemokratiskt håll anser vi att den är orimlig. Nu säger Kjell Mattsson att det inte lönar sig för honom att argumentera för den rimliga lånegränsen därför att ingen kommer att tro honom. Det kan Kjell Mattsson ha rätt i, men ändå kunde han väl ha kostat på sig att ange några motiv för att höja lånegränsen för de enskilda byggmästarna. Uttrycket rimlig är visserligen mycket vidsträckt, det kan jag medge, men det är ändå inte godtagbart som ett motiv för att ändra en statlig lånegräns. När det gäller ombyggnaderna väntade jag mig att Kjell Mattsson skulle ha åtminstone något konkret att säga om skälen till den ändrade lånegränsen. Men han säger bara att den har tillkommit för att underlätta lånen på det här området och för att hålla uppe bostadsbyggandet. Då är min fråga ganska självklar: Kan vi här i kammaren få en redovisning av hur många nya bostäder som har tillkommit sedan den första trepartiregeringen, utskottsmajoriteten och riksdagsmajoriteten skänkte pengar till de enskilda byggmästarna för att dessa skulle öka sitt engagemang när det gällde att bygga nya bostäder? I fråga om reservationen 2 säger Kjell Mattsson kort och lakoniskt: Vi tyckte att det fanns skäl att invänta ytterligare information; vi saknar ju ännu den redovisning som vi har beställt hos regeringen. Jag tror uppriktigt sagt inte att Kjell Mattsson, som kan mycket om bostäder, saknar denna information. Det behövs inte mer information i den här frågan. Det är bara att se på vad som sker på bostadsmarknaden i dag. Jag tycker det han sade är beklagligt därför att det finns de som betraktar utskottsmajoritetens skrivning som en eftergift på detta område till moderata samlingspartiet. Det skulle vara olyckligt om vi fick denna klyvning i en av de viktigaste principfrågor som rör svensk bostadspolitik.
Herr talman! Jag vill till Kjell Mattsson säga att jag inte har sagt att regeringens strävan är att skapa dåliga bostäder osv. som han påstod. Kjell Mattsson kan senare gå till protokollet och se efter vad som har sagts. Vad jag har påtalat är att den inriktning av bostadspolitiken som de borgerliga regeringarna har haft och som den nuvarande regeringen har får sådana konsekvenser.

De borgerliga regeringarna, och senast också den nu sittande regeringen, har klart deklarerat att deras avsikt är att stimulera till ett ökat ägande av bostaden. De har sagt och säger att det är den vägen man skall gå för att se till att få ett ökat inflytande för de boende.

Att hävda de här uppfattningarna, Kjell Mattsson, är inte detsamma som att säga att regeringens strävan är att skapa dåliga bostäder. Men det här påståendet då om att det skapas svårigheter för allmännyttan?

Herr talman! Till Oskar Lindkvist! Diskussionen om lånegränsen har pågått länge. Bl. a. var den mycket uppe i samband med 1974 års beslut. Då försökte man finna en avvägning mellan de olika kategorierna av byggherrar. Vi hade redan då delade meningar huruvida det skulle vara en 85-procentig eller 92-procentig belåning. Det är alltså precis som Oskar Lindkvist beskriver det, att vi haft delade meningar om vilken procentsats som skulle gälla. I regeringsställning beslutar man självfallet i enlighet med den uppfattning man har, även om oppositionen tycker illa om den. Det enda som Oskar Lindkvist och jag kan vara överens om är att vi tyckte olika. På vår sida tyckte vi alltså att det var rimligt att man satte gränsen vid 92 96 i stället för vid 85 96. I 1974 års beslut sades det att det var angeläget att både i byggandet och i förvaltningen upprätthålla konkurrensmöjligheterna för att på det sättet få fram bra och effektivt förvaltade fastigheter. Det är därför vi har systemet med enskilt ägda flerfamiljshus. Jag tycker att socialdemokraternas linje går litet mitt emellan och att det är riktigare att säga, som vpk gör, att man över huvud taget inte skall ha enskilt ägda flerfamiljshus. Oskar Lindkvist frågar mig vidare hur många nya bostäder det blivit. Vi har varit överens om att problemet varit att bostadsbyggandet inte haft tillräckligt hög omfattning. Därför är det riktigare att fråga hur många färre lägenheter som skulle ha blivit byggda om vi inte infört 92-procentsgränsen. Sedan vill jag bara till Tore Claeson säga att det är bra med reträtten när det gäller kritiken mot regeringen för dess allmänna inställning till boendet. I fråga om övergången till bostadsrätt är det ju inte så att regeringen fattar de besluten, utan de fattas av de olika företagen och i enlighet med den inriktning som företagens ägare kan ha. Det är i sådana fall också ett intresse hos den enskilde hyresgästen att få övergå från hyresrättsformen till bostadsrättsformen. Det är en utveckling som vi anser att vi inte bör sätta bromsar för. Men jag vill samtidigt säga att det är oerhört angeläget att vi har hela sortimentet i alla kommuner: äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt.
Herr talman! Det är riktigt som Kjell Mattsson säger att det varit en rätt långvarig debatt om var man skall lägga lånegränsen och att meningarna varit delade. Det är ju ganska känt. Men det betyder inte att man inte har skyldighet att berätta för Sveriges riksdag vad det är för skäl som ligger bakom när man föreslår denna höjning. I mitt föregående inlägg frågade jag därför: Hur många nya lägenheter tror Kjell Mattsson har tillkommit sedan den första trepartiregeringen höjde lånegränsen för de enskilda byggmästarna? Nu kommer svaret att vi inte skall diskutera hur många nya lägenheter som tillkommit utan att vi i stället skall diskutera hur många färre det kunde ha blivit. Då frågar jag Kjell Mattsson: Hur många färre hade det blivit om lånegränsen inte hade höjts till 92 26? Det måste ju ni kunna ge svar på som har så nära till regeringen — det har vi i alla fall inte inom oppositionen. Till allra sist! Jag tycker att det är en gammal fin tradition i svensk politik att man, när man föreslår ändringar, skall ge dem en klar och redig motivering. Här fumlar utskottets ordförande från den ena ståndpunkten till den andra, därför att han är pressad. Han tycker antagligen själv att det inte är särskilt skojigt att föra den här debatten. Jag vet inte om han över huvud taget personligen delar regeringens uppfattning, men han företräder den. Det hade varit redigare att säga: Vi gjorde det här därför att vi tycker att de enskilda byggmästarna bör ha denna uppmuntran. Men ni har ju inte begärt några motprestationer av dem, och det är framför allt det som vi kritiserar från oppositionens sida.
Herr talman! Kjell Mattsson säger att regeringen inte fattar beslut i fall som gäller övergång från hyresrätt till bostadsrätt. Det är väl riktigt att regeringen inte fattar några detaljbeslut, men vad jag har talat om och kritiserat är regeringens underlåtenhet att bromsa utvecklingen på det området så länge som den innebär att ökade orättvisor skapas mellan olika upplåtelseformer och enskilda boende. Det hade varit tacknämligt om Kjell Mattsson och regeringen hade kunnat redovisa några förslag som hade inneburit att man kunnat ta itu med de stora orättvisor som finns på bostadsmarknaden och som bara förvärras och även några konkreta förslag för att komma till rätta med bostadssegregationen. Det förekommer en åtskillnad mellan fattiga och rika boende, en uppdelning mellan fattiga och rika bostadsområden osv., och den utveckling som pågår i det avseendet måste ha uppmärksammats av alla som studerar vad som håller på att hända på bostadssektorn. Vad vi efterlyser är alltså åtgärder för att stoppa denna utveckling och för att skapa rättvisa på bostadsmarknaden. Hur länge tror Kjell Mattsson att man kan fortsätta att slussa över skattepengar till småhusägare och till välbärgade människor som har möjlighet att betala stora insatser och köpa bostadsrättsoch andelslägenheter? Man måste väl vara medveten om att dessa pengar måste tas någonstans. Man kan inte fortsätta på den inslagna vägen, om man vill göra anspråk på att vara anhängare av en social bostadspolitik och på att betrakta bostaden som en social rättighet. Det går bara inte ihop. Vad man måste göra nu är att medvetet och skyndsamt satsa på de allmännyttiga bostadsföretagen genom ett ökat och riktat ekonomiskt stöd, att se till att bostadsmiljöerna och hyreshusområdena snabbt förbättras och att tillförsäkra hyresgästerna ett större inflytande över det egna boendet. Det är den enda vägen att göra hyreshusboendet attraktivt och att slå vakt om de allmännyttiga bostadsföretagen. Det är också den enda möjligheten att bedriva en bostadspolitik som på sikt gagnar majoriteten av det svenska folket.
Herr talman! Skillnaden mellan Tore Claeson och mig i denna debatt är att jag försöker hålla mig till de frågor som kammaren om några minuter skall votera om medan Tore Claeson använder varje liten del av bostadspolitiken till att hålla en stor föreläsning om vpk:s bostadspolitik över hela fältet. Jag tänker nu inte gå vidare in på en sådan diskussion. Får jag sedan säga till Oskar Lindkvist att han är demagogiskt skicklig. När man lyssnar på honom får man det intrycket att det är ekonomiskt och vetenskapligt bevisat att 85 26 belåning vid nybyggnationer som utförs av enskilda fastighetsägare är det riktiga liksom att det också är på något sätt bevisat att varje annan nivå är felaktig. Nu förhåller det sig inte alls så. Det är ganska grova bedömningar som ligger bakom både en belåningsnivå om 85 96 och en belåningsnivå om 92 926. Sådana bedömningar har gjorts bl.a. i de bostadsutredningar som föregick 1974 års bostadsbeslut och i samband med fattandet av detta beslut. Då hade vi delade meningar om vilken procentsats som skulle gälla. Därefter har det inträffat att de som hade den uppfattningen att belåningsgränsen skall ligga vid 92 96 har övertagit regeringsinnehavet. Det hade väl varit märkligt om de då inte också begagnade tillfället att genomdriva sin uppfattning.

Herr talman! Civilutskottet behandlar i föreliggande betänkande bl.a. en motion, nr 1978/79:2696, som jag väckt tillsammans med ett antal moderata medmotionärer. Motionen har redan varit föremål för en del kommentarer här i kammaren, kommentarer som jag tyvärr inte upplevde som enbart positiva. I motionen föreslår vi införande av lagfartsbostäder i flerfamiljshus. Det är ett gammalt moderatkrav. En sådan, enligt vår mening mycket angelägen åtgärd skulle avsevärt underlätta för enskilda att med verklig äganderätt förvärva en bostad. Civilutskottets majoritetsskrivning, till vilken jag vill yrka bifall, hänvisar till studier som pågår rörande bl.a. de samhällsekonomiska effekterna av ett system med ägarlägenheter. Utskottets ordförande talade om att dessa studier har pågått länge. Jag vill därför särskilt betona det angelägna i att dessa studier bedrivs skyndsamt, så att vi snarast kan få beslut om ägarlägenheter med rätt till lagfart. Ett sådant beslut skulle verksamt bidra till att allt fler kunde få möjlighet att äga sin bostad och därmed bl.a. få en med villaägarna jämförlig ställning när det gäller lånemöjligheter och ränteavdrag. Det skulle också innebära att behovet av kontantinsats för egen lägenhet skulle nedbringas till en rimlig och för allt fler uppnåelig nivå, i synnerhet om det kombineras med lämpliga sparformer för förvärv av egen bostad. Socialdemokraterna i civilutskottet finner inte ett vidgat äganderättssystem önskvärt. Detta är i och för sig förståeligt mot bakgrund av en ideologi som är mera för samhälleligt eller kollektivt ägande än för enskild äganderätt. Socialdemokraterna fjärmar sig dock därmed mer och mer från vad de enskilda människorna har för önskemål. Oskar Lindkvist hade i debatten här en egendomlig syn på vår motion. Lagfartslägenheter står tydligen enligt hans uppfattning inte i överensstämmelse med en social bostadspolitik. För min del finner jag det tvärtom i allra högsta grad socialt att söka bidra till att allt fler — även människor med relativt begränsade ekonomiska resurser — kan få möjlighet att, om de så önskar, äga sin bostad — och äga den till rimliga kostnader. Oskar Lindkvist tog också upp diskussionen om rätten till ränteavdrag.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

Herr talman! Per-Olof Strindberg började sitt anförande med att säga att han inte upplevde debattinläggen om sin motion som enbart positiva. Det känns verkligen skönt för en socialdemokrat att få denna bekräftelse från moderat håll. Om Per-Olof Strindberg skulle ha upplevt debatten som positiv skulle det ha inneburit att vi socialdemokrater i många avseenden delat den åsikt som Per-Olof Strindberg företräder när det gäller svensk bostadspolitik. Jag är alltså enbart tacksam för denna bekräftelse på att det finns två helt oförenliga ståndpunkter i denna fråga. Sedan vill jag säga till Per-Olof Strindberg att vad vi diskuterar i detta sammanhang är de fördelar som moderaternas bostadspolitiska handlingslinje ger i fråga om beskattningen. Den ger mycket stora fördelar för de högsta inkomsttagarna, och det menar vi inte har någon särskilt stark anknytning till social bostadspolitik. Vad Per-Olof Strindberg är ute efter är att få så mycket som möjligt av skattemässiga fördelar till den grupp i samhället som kan tillgodogöra sig de stora ränteavdragen. Detta är innebörden i det resonemang som Per-Olof Strindberg för i denna fråga. Och han skall inte känna sig alltför orolig över att, som han säger, socialdemokraterna alltmer fjärmar sig från verkligheten. Jag tror att många människor accepterar huvudlinjerna i vår bostadspolitik, där vi inte utesluter ägandet men där vi gör vår stora satsning på de allmännyttiga bostadsföretagen och på de reguljära kooperativa bostadsföretagen. Sedan, herr talman, tycker jag det skulle vara synd att lämna den här debatten utan att göra någonting så ovanligt som att gå in i diskussion med Tore Claeson och vpk. Jag lyssnade på Tore Claeson i bostadsdebatten den 5 november. Jag fick den uppfattningen att hans redovisning av bostadskooperationen i många avseenden behövde korrigeras. I dag har jag fått bekräftelse på att Tore Claeson är litet för lättsinnig när han diskuterar bostadskooperationen. Han står i talarstolen i Sveriges riksdag och diskuterar hur bostadskooperationen skall arbeta. Men man skall komma ihåg att det skall medlemmarna i bostadskooperationen själva ta ställning till. Det är en medlemsorganisation, där medlemmarna själva skall avgöra hur deras organisation skall arbeta och vilka beslut som skall fattas i deras organisation. Jag föreslår därför att Tore Claeson och alla vi andra som är kooperatörer går in i verksamheten på medlemsbasis och försöker att ändra det i bostadskooperationen som vi har kritiska synpunkter på. Tore Claeson uppehöll sig ganska länge vid Tantoförvärvet i Stockholm. Jag vill personligen mycket starkt understryka att vi socialdemokrater är helt emot strimlade lån; detta oavsett vilka som tar de strimlade lånen i anspråk. På den punkten har vi rätt att rikta kritik även mot bostadskooperationen, om denna kooperativa bostadsrörelse tar i anspråk strimlade lån vid bostadsförvärv. Slutligen tycker jag det är viktigt att säga att bostadskooperationen i dag erbjuder så utomordentligt många fördelar i form av inflytande, medbestämmande och kostnadskontroll att jag är litet överraskad över att vpk är så aggressivt mot denna i många avseenden överlägsna förvaltningsform. Jag skulle gärna se att något av kooperationens förnämsta egenskaper kunde överföras till det allmännyttiga bostadsbeståndet. Nu är turen kommen att ge det allmännyttiga bostadsbeståndet resurser så att man kan genomföra en boendedemokrati enligt de handlingslinjer som vi diskuterat så många gånger i Sveriges riksdag. Där tycker jag man skall försöka åstadkomma många av de egenskaper som kooperationen kan erbjuda.
Herr talman! Jag har svårt att uppfatta det som Oskar Lindkvist sade apropå bostadskooperationen som någon polemik mot vad jag har sagt eller de uppfattningar som vpk har givit uttryck för. Jag är överens med Oskar Lindkvist om de värderingar han framfört. Enligt min mening är inte vpk aggressivt mot den förvaltningsform som bostadskooperationen utgör. Tvärtom. Oskar Lindkvist kan själv övertyga sig om att vi också i riksdagsmotioner och riksdagsdebatter under 1970-talet framhållit att den förvaltningsform som bostadskooperationen har borde vara ett föredöme och kan användas som mall för det boinflytande som måste skapas i de allmännyttiga bostadsföretagen.

Herr talman! Propositionen 1978/79:111 om åtgärder mot krångel och onödig byråkrati väcktes i februari i år. Det dåvarande skatteutskottet beslöt i våras att till hösten uppskjuta behandlingen av de delar som hade hänvisats till utskottet. Det rörde sig om tre olika delar: förenkling i taxeringslagen, ändringar beträffande tullen och dess verksamhet samt slutligen ändringar i lagen om handeln med drycker. Utskottsmajoriteten har nu ytterligare en gång uppskjutit behandlingen av den del som rör handeln med drycker. Därmed kommer det att dröja minst ett år från det att propositionen har lagts fram tills denna del har behandlats här i kammaren. Det kan naturligtvis sägas att en del avarter och oformligheter som propositionen ville upphäva, exempelvis förbudet att servera öl i personal 21 matsalar, redan är neutraliserade genom att tillstånd vanligen beviljas i varje enskilt fall. Inte desto mindre är det enligt min uppfattning önskvärt att en enligt mångas uppfattning felaktig lagstiftning så snabbt som möjligt ändras. Mot bakgrund härav har vi moderater i ett särskilt yttrande framfört vårt beklagande av detta ytterligare uppskov. Då någon sakbehandling sålunda inte har ägt rum har jag inte heller något yrkande, herr talman, utan nöjer mig med att beklaga dröjsmålet.

Herr talman! Under sin korta tid som ensamt regeringsparti gick folkpartiet med buller och bång ut och förklarade att nu skulle man minska byråkrati och onödigt krångel. Vad som blev kvar av det stora numret i regeringspropositionen beträffande skattefrågor var några mycket små marginella förändringar. En av dem var dessutom inte genomförbar, visade det sig när skatteutskottet och riksskatteverket synade förslaget. Att höja deklarationspliktsgränsen från 4 500 till 6 000 kr. blev den enda förenkling som regeringen kunde genomföra i denna så uppblåsta fråga. Regeringen har härigenom visat att den inte är beredd att förändra det orättvisa skattesystemet vare sig genom att förenkla systemet eller genom att skapa nya rättvisa beräkningsoch beskattningsmetoder. Vänsterpartiet kommunisterna har i en motion föreslagit att riksdagen uttalar sig för en statskommunal enhetsskatt och en övergång från inkomstbeskattning till beskattning av produktion. De förslagen skulle vid ett genomförande fylla kraven på både rättvisa och minskning av krångel och byråkrati. Förslagen innebär också att den orättvisa djungel av avdrag som f. n. tillåts skulle utmönstras i hög grad. Därigenom minskar också byråkratin genom minskad kontroll osv. Likaså minskar det onödiga krånglet genom färre överklagningar av taxeringsbeslut. Jag skulle kunna räkna upp många organisatoriska fördelar med de här förslagen, men det jag redan tagit upp får i vart fall för tillfället räcka. Det skulle framför allt genom vänsterpartiet kommunisternas förslag bli en rättvisare fördelning av skattebördorna i samhället, och det skulle gynna småoch medelinkomsttagarna. Detta förklarar naturligtvis att de borgerliga inte är intresserade av dessa förenklingar och förändringar, när de nu skulle få sådan effekt. Man kan konstatera att regeringens förslag har vunnit gehör på vissa andra områden, ett gehör som sannolikt inte varit avsett. Jag kan inte finna att det är några andra motiv än just mindre byråkrati som ligger till grund för att utskottet i betänkandet inte med ett enda ord motiverar sitt förslag till yrkande om avslag på vpk-motionen. Jag ifrågasätter om det var sådant regeringen avsåg med sin proposition. I vart fall kan inte jag finna någon täckning för den här sortens avbyråkratisering i regeringsförslaget. Den ignorans som skatteutskottet ger sig in på genom att inte ens med ett ord motivera sitt avstyrkande borde faktiskt föranlåta talmannen att ge utskottet en reprimand. Om ett förslag föreligger till behandling så skall det också behandlas. Det får inte gå till så att det sägs att det finns en motion och att den sedan avstyrks utan motiveringar och bemötanden. Jag yrkar bifall till vpk-motionen 2467.

Herr talman! Vi är nu inne i sluttampen av behandlingen av folkpartiregeringens proposition om åtgärder mot krångel och onödig byråkrati. Det är ett arbete som engagerat flertalet av riksdagens utskott, lika väl som arbetet med propositionen en gång engagerade samtliga departement i regeringskansliet. Några av de förslag som framställdes har riksdagen avslagit, men den stora merparten har godkänts. Att det har skett en viss sållning är inte så märkvärdigt. I praktiskt taget varje sådan här fråga måste man ju göra avvägningar mellan flera angelägna mål. Å ena sidan har vi önskemålen om att förenkla lagstiftningen, att föra ner besluten, att förkorta handläggningstiderna, att rensa i blankettfloran, att underlätta kontakter mellan myndigheter och medborgare och att göra det offentliga språket så enkelt och begripligt som möjligt. Å andra sidan har vit.ex. kraven på rättssäkerhet och likhet inför lagen, på träffsäkerhet i olika riktade insatser och på tillfredsställande underlag för myndigheters och politiska organs beslut. I regeringspropositionen diskuteras denna målkonflikt, och den som är intresserad kan läsa mer utförligt om den i förvaltningsutredningens debattskrift Krångla lagom, som publicerades i fjol. Jag tror faktiskt att många av riksdagens ledamöter skulle ha utbyte av den skriften, inte minst de ärade ledamöterna av skatteutskottet. Låt mig om dagens betänkande säga att det är mycket tillfredsställande att utskottet tillstyrker tre av regeringens förslag till förenklingar. Man går med på att gränsen för deklarationsplikt höjs till 6 000 kr., vilket innebär att tiotusentals människor som ändå inte skall betala skatt nu inte heller behöver deklararera. Man accepterar att småförsändelser inte skall behöva belastas med tull och andra införselavgifter när det rör sig om obetydliga värden. Detta innebär inga förluster för statsverket, eftersom den administrativa hanteringen kostar ungefär lika mycket som staten tar in. Däremot innebär det uppenbarligen både besparingar och mindre trassel för enskilda och företag. Ett tredje förslag som tillstyrks avser en oformlighet i mervärdeskattesystemet som nu undanröjs. Ett fjärde förslag avstyrker utskottet. Det gäller en förenklad deklarationsblankett, som skulle ha kunnat användas av någon dryg halv miljon skattskyldiga med relativt okomplicerade inkomstförhållanden, bl.a. många pensionärer. Utskottet anser inte, sägs det i betänkandet, ”att det enbart av förenklingsskäl finns anledning att frånträda principen att den skattskyldige bör ha huvudansvaret för deklarationens riktighet”. I rättvisans namn bör det påpekas att någon sådan tanke inte finns i propositionen. Ett annat argument mot regeringsförslaget är att tidpunkten för förslaget är illa vald ”med hänsyn till den pågående omläggningen av taxeringen i första instans”. Detta får väl anses vara ett fint sätt att uttrycka vad som framgår mellan raderna i riksskatteverkets yttrande, nämligen att verket f. n. har allt sjå i världen med att få det nya RS-systemet att fungera och därför inte mäktar med några ytterligare förändringar under den närmaste tiden. Jag har större förståelse för det argumentet än för en del andra invändningar som också reses av utskottet och remissinstanserna, och jag skall därför avstå från att yrka bifall till propositionens förslag. Men låt mig poängtera att arbetet på att åstadkomma enklare deklarationer måste gå vidare. Alla vet ju att detta är en av de stora stötestenarna i kontakterna mellan medborgare och myndigheter. Glädjande nog tycker jag mig också kunna spåra vissa tendenser till nytänkande hos skatteutskottet. För några år sedan var det kalla handen från utskottet när jag vid två tillfällen motionerade om att taxeringsmyndigheterna med hjälp av datatekniken borde sammanställa tillgängliga uppgifter från arbetsgivare och andra i ett utkast till självdeklaration. Detta utkast skulle sedan tillställas den enskilde för eventuell komplettering och bestyrkande på heder och samvete och under precis samma ansvar som nu gäller. I det remissyttrande som inhämtats från kammarrätten i Stockholm uttalas nu ett stöd för denna tanke, och även skatteutskottet säger i sitt betänkande att det i huvudsak kan ansluta sig till en fortsatt förenkling av deklarationsblanketterna efter dessa linjer. Riksskatteverket och regeringen har anledning att notera den förändrade inställning som nu kommer till uttryck i riksdagens beslut. I marginalen kan det så slutligen vara värt att notera en annan liten åsiktsförskjutning. När antibyråkratipropositionen lades fram i våras mötte den häftig kritik från egentligen bara ett håll, nämligen från moderaterna, som med stort buller och bång förkunnade att det här var ett krafsande på ytan. Den kritiken följdes upp i en partimotion, som bl.a. gick ut på att förslaget om förenklade deklarationer var alldeles för begränsat. Men när den moderata ledamoten i riksskatteverkets styrelse fick ta ställning till förslaget tyckte hon i stället — liksom resten av styrelsen — att det var alldeles för långtgående, och den uppfattningen delas tydligen också av moderaterna i skatteutskottet. Vad som förut var ett krafsande på ytan var alltså vid närmare granskning alldeles för mycket. De glada trumpetstötarna från i våras har tystnat.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 9 behandlar de förslag från den s.k. krångelpropositionen som ligger inom skatteutskottets ämnesområde. Knut Wachtmeister är som jag förstår helt överens med oss andra om vad som står i utskottets betänkande, men han är mera kritisk mot vad som inte står där. Utskottet behandlar nämligen inte den del av propositionen som handlar om dryckeslagstiftningen, utan denna tänker utskottet ta ställning till i ett senare sammanhang vid detta riksmöte. Några olägenheter ser inte utskottet med ett sådant förfarande. Propositionen lades visserligen fram på riksdagens bord i slutet av förra riksmötet, men någon längre tid har ju inte förflutit. Det bör dessutom tilläggas att riksdagen någon månad innan propositionen lades Nr 39 fram behandlade motioner med samma innehåll som propositionen. I ett Onsdagen den sådant läge tycker utskottet att frågan, som inte bara är en administrativ 28 november 1979 historia utan ett viktigt inslag i den alkoholpolitik som riksdagen beslutade om 1977, kunde anstå till det nu löpande riksmötet. Man har också anledning Förenklat deklatro att motioner kommer att avlämnas på nytt om ett par månader, så ärendet kan med fördel vänta till våren. Jag har inte för avsikt att gå in i sakfrågan, men jag tycker jag kan lämna den upplysningen, att socialstyrelsens alkoholpolitiska nämnd i sitt yttrande framhållit att en ändring av den nu gällande lagstiftningen, som började tillämpas så sent som januari 1978, på sätt som föreslagits i propositionen icke vare sig skulle minska krånglet eller fylla någon annan uppgift. Till sakfrågan ber jag dock att få återkomma senare. Men låt mig ändå till herr Wachtmeister säga, att utskottets majoritet kanske inte tycker precis som herr Wachtmeister att det 1977 fattade beslutet är felaktigt. Huvudämnet som tagits upp i propositionen är frågan om en förenklad deklarationsblankett. Skatteutskottet har stort intresse av att en sådan kan komma till stånd, och det finns ingen åsiktsförändring i utskottet på den punkten. Men man anser att ett så dåligt underbyggt förslag som det som föreligger i propositionen är omöjligt att genomföra. Dels skulle detta förslag inte innebära några som helst förenklingar utan snarast innebära komplikationer för deklaranterna, dels är förslaget en fara för rättssäkerheten. Det man i propositionen menar skulle innebära en förenkling är förslaget om att vissa inkomsttagare inte skulle behöva sätta ut några summor för inkomster från olika arbetsgivare — man kunde sätta ut arbetsgivarens namn men inte några summor — utan taxeringsmyndigheten skulle införa beloppen ur de uppgifter som arbetsgivaren tillhandahåller. Detta system skulle gälla för dem som bara har löneinkomster, som endast önskar utnyttja schablonavdraget på 100 kr. och som heller inte har större kapitalinkomster eller förmögenheter. Men vad händer om arbetsgivarens uppgifter är felaktiga? Den skattskyldige bär enligt propositionen fortfarande ansvaret för deklarationen och kan alltså straffas för felaktiga uppgifter som lämnats av arbetsgivaren. Detta anser utskottet vara ett starkt hot mot rättssäkerheten — allra helst som en inte obetydlig del av arbetsgivaruppgifterna är felaktiga, enligt riksskatteverkets upplysningar. Utskottet anser f. ö. att den deklarationsskyldige är den som bör bära ansvaret för den avlämnade deklarationen även i fortsättningen, och mot bakgrund av detta ställningstagande bör han också själv uppge inkomsten. Riksskatteverket och kammarrätten i Stockholm har i sina yttranden pekat på att vissa andra möjligheter till förenklingar föreligger utan att man ändrar ansvarsfrågan. När Daniel Tarschys talar om att en halv miljon inkomsttagare — huvudparten av dem pensionärer — skulle få en enklare deklaration så har han istort sett fel. Hälften av pensionärerna är nämligen redan i dag befriade från att deklarera, och de andra skulle förmodligen inte få det enklare på det sätt som föreslås utan svårare. 25 Vpk har i sin motion, som väckts i anledning av propositionen, föreslagit att riksdagen skulle göra ett uttalande till förmån för en progressiv statskommunal enhetsskatt och att en stegvis övergång från inkomstbeskattning till produktionsbeskattning borde ske. Utskottet anser att de föreslagna skattetyperna mera är förslag till ändring av gällande regler för beskattningens storlek och fördelning och mindre är fråga om en administrativ förenkling. Därför har inte utskottet gått närmare in på någon sakbehandling av motionsyrkandena, vilket Tommy Franzén i dag tycker är felaktigt. Vi menar, trots att vi tycker de är intressanta, att dessa förslag inte hör hemma i dagens behandling. Jag vågar dock säga så mycket som att vid en progressiv statskommunal enhetsskatt blir den fördelning som efteråt skall ske mellan stat och kommun betydligt krångligare att klara ut än med det system med två olika skatter som vi har i dag. Av fördelningsskäl kan ändå en sådan skatt vara motiverad, men utskottet anser att det inte finns anledning att nu diskutera frågan i detta sammanhang. Frågan om produktionseller inkomstskatt är heller ingen administrativ lämplighetsfråga. Det är i stället fråga om ett ställningstagande till den typ av skatter som gagnar samhället bäst, och den frågan är så oerhört viktig att den inte får avgöras på grundval av vilken beskattning som är enklast att administrera. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande nr 9 i dess helhet.
Herr talman! Jag vill bara säga några ord till Daniel Tarschys. Moderata samlingspartiet vill gärna bekämpa krångel och onödig byråkrati även när det gäller deklarationsblanketterna. Vi har ingalunda ändrat uppfattning, utan vi tycker tvärtom att det är angeläget att det arbetet skall fortsätta. Vad vi vänt oss emot är tidpunkten. Vi anser inte att det är riktigt att redan nu genomföra den åtgärd som föreslagits. Förslaget har varit ute på remiss bl.a. till riksskatteverket och kammarrätten i Stockholm. Vi har tagit hänsyn till dessa remissvar, och de har varit kritiska i det här avseendet. Det är väl helt i sin ordning att man tar hänsyn till den kritik som framförs från särskilt tunga remissinstanser. Det förhållandet att en av utskottets moderata ledamöter också är ledamot av RSV:s styrelse, som också varit negativ, ändrar ju inte saken. Jag tröstar mig emellertid med att folkpartiledamöterna i utskottet har varit av samma uppfattning som vi moderater. Kontentan av det hela är att vi skall fortsätta arbetet med att bekämpa krångel och byråkrati, men inte på så sätt att detta kan få icke önskade konsekvenser såsom i det här fallet när det gäller ansvaret för den egna deklarationen.
Herr talman! Skatteutskottets ordförande gav nu motiveringarna till varför man ville avslå våra motionsförslag. Han sade att de skattetyper som vi föreslagit är intressanta, men att utskottet inte har ansett att den frågan hör Nr 39 hemma i den här debatten. Onsdagen den Men varför i herrans namn inte skriva det då i utskottsbetänkandet och inte 28 november 1979 bara helt ignorera våra förslag? Det hör ju till vanlig hederlighet att man talar om varför man inte vill vara med om en sak, och en motivering borde faktiskt Förenklat deklaha lämnats i utskottsbetänkandet. Vi skulle naturligtvis kunna ta upp en diskussion om huruvida de föreslagna åtgärderna innebär en förenkling eller inte, men det kanske inte är lämpligt just nu, eftersom frågan om en progressiv statskommunal enhetsskatt inte är färdigbehandlad. Erik Wärnbergs bedömning att systemet med en sådan skatt totalt sett skulle innebära ökad byråkrati i förhållande till nuvarande system delar jag inte, men det är ingen mening med att vi tvistar om det nu. Vad som däremot är viktigt i detta sammanhang är det jag berörde i mitt första inlägg, nämligen att vi samtidigt som vi bedömer om ett system med progressiv statskommunal enhetsskatt är rationellt bör beakta att systemet också har ett värde ur rättvisesynpunkt i fråga om fördelningen av skatterna i samhället. Man bör alltså inte förkasta en del av bedömningsgrunden bara för att den inte råkar falla under den här propositionen. Om utskottet bedömer våra förslag så att de innebär förenklingar och samtidigt medför förbättringar ur rättviseoch fördelningssynpunkt när det gäller småoch medelinkomsttagare, då borde man också kunna göra ett uttalande till förmån för det skattesystem vi föreslagit och ge regeringen i uppdrag att utreda hur det skall genomföras.
Herr talman! Jag har ingen invändning emot att moderaterna tar intryck av sakskäl, men jag tyckte ändå att det var värt att notera att samma parti som i våras med buller och bång förklarade att regeringens förslag var alltför blygsamt nu anser att det är alltför långtgående.
Herr talman! Jag återkommer till herr Franzén och vill säga att skatteutskottet inte bara en gång utan vid flera tillfällen har behandlat de här frågorna. Skatteutskottet har alltså inte på något sätt ställt sig nonchalant till förslagen. Varenda gång vi har behandlat en skattefråga har vpk väckt liknande motioner, och förslagen har blivit föremål för behandling av skatteutskottet, och utskottet kommer säkert att behandla dem ytterligare. Men vi tycker att dessa frågor är alldeles för viktiga för att tas upp nu när vi diskuterar hur man skall förenkla administrationen. Detta får inte ses bara som en fråga som rör administrativ förenkling. Till Daniel Tarschys vill jag säga att vi biföll de småsaker som var föreslagna i propositionen. Det innebar inte någon större framgång för regeringen. Jag tycker att frågan om deklarationsgränsen skulle ha lagts fram när regeringen haft något skatteförslag att komma med. Om regeringen hade velat genomföra materiella regler som medförde att en inkomsttagare inte behöver få någon skatt om inkomsten understiger 6 000 kr., då borde man ha 27 tagit upp frågan om deklarationsgränsen långt tidigare i samband med ett skatteförslag. Det hade varit naturligare, och då hade den inte behövt tas upp 28 november 1979 just i det här sammanhanget.

Herr talman! År 1972 var det många människor i vårt land, inom statskyrkan, inom frikyrkan och inom arbetarrörelsen, som såg fram emot ett skiljande mellan kyrkan och staten. Anledningen till optimismen var att det efter 14 års utredande hade lagts ett resultat som kunde tjäna som grund för beslut i frågan. Men, tyvärr. Den dåvarande regeringen ville tydligen inte röra vid kyrkans privilegier utan retirerade och inledde en period av förhalning genom ytterligare utredande. Den period som nu inleddes var naturligtvis till glädje för de krafter som inget hellre vill än att allt skall vara oförändrat, eller nästan oförändrat med bara några små justeringar som kan släta över ett fortsatt samband mellan kyrka och stat. Under förhalningstiden, som jag vill kalla tiden efter 1972, har också initiativ till interna överläggningar inom kyrkan tagits, och en grupp ledd av ärkebiskopen har haft ytterligare samtal med representanter för staten. I bilaga till betänkandet redovisas synpunkterna från stat-kyrka-förslaget, SOU 1978:1. Det sägs bl.a. att i våras borde ett förslag ha lämnats till riksdagen om att man 1984 skulle kunna genomföra relationsförändringar, det begrepp man numera använder. Tidigare hette det skiljande. Man sade att det var nödvändigt att lägga förslaget i våras, eftersom det tar 4-5 år innan man skulle kunna genomföra en sådan här förändring. I stället för att nu, efter ytterligare 7 års utredande och samtalande, lägga ett förslag till riksdagen, sade regeringen i mars i våras att eftersom 1978 års kyrkomöte visat djup splittring i frågan kyrka-stat, har regeringen beslutat att inte lägga fram något förslag. Man säger i stället att frågan skall handläggas ytterligare i syfte att vinna den bredare enighet som regeringen anser önskvärd. Nu är det alltså ytterligare utredningar att vänta på och kanske ytterligare flera år går innan man kan komma så långt som till ett förslag till riksdagen. Man måste fråga sig om inte det här är att ta onödigt stor hänsyn till dem inom kyrkan som kämpar för ett bevarande av sambandet. Överläggningarna med partierna, dit inte vi var kallade, visar på att det finns en majoritet för ett skiljande av kyrka och stat. I vår motionstext säger vi att kyrkans skiljande från staten är ett gammalt krav som har förhalats. Vi säger vidare att risken för vidare förhalning är stor. När nu utskottet yrkar avslag på vår motion 649 får man ändå säga att avsnittet ”Fortsatt utredningsarbete” i utskottsbetänkandet är ett fint praktiskt exempel på att vår inledande beskrivning i motionen är helt riktig. Frågan förhalas ytterligare. Vi är angelägna om att man snarast skall kunna lägga fram ett regeringsförslag om kyrkans skiljande från staten, inte minst därför att det bör vara vars och ens beslut om han eller hon vill tillhöra en kyrka eller inte. Valfrihet brukar det kallas i debatten. Och det är faktiskt litet märkligt att de partier som för någon vecka sedan talade sig varma angående Nr 39 det olämpliga i att genom centrala beslut kollektivansluta medlemmar till ett Onsdagen den politiskt parti, i den här frågan inte har några betänkligheter trots att åren 28 november 1979 går. Vi är nu inne på det tredje decenniet när vi diskuterar denna fråga. Till den svenska kyrkan kollektivansluter man folk långt innan de är förmögna att skriva sin egen reservation.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

Herr talman! Kyrkofrågor avgörs som bekant av en treenighet bestående av riksdag, regering och kyrkomöte. Den fråga som vpk-motionen tagit upp och som Hans Petersson i Hallstahammar nu argumenterat för behandlades så sent som i början av detta år av kyrkomötet. Med röstetalet 54 mot 42 uttalade sig kyrkomötet för ett bevarat samband mellan stat och kyrka. Som ett resultat av kyrkomötets ställningstagande och partiöverläggningar därefter arbetar nu, som Hans Petersson var inne på, en rad utredningar med olika frågor på det kyrkliga området. Konstitutionsutskottet redovisar i sitt betänkande mycket utförligt vad som hänt och vilka utredningar som är på gång. Ett stort antal motioner i skilda kyrkofrågor behandlas också i betänkandet.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

Herr talman! Kyrkofullmäktigvalet blir alltför ofta det glömda valet. En månad efter de allmänna valen till kommun, landsting och riksdag är det dags för ett kyrkopolitiskt val. De ekonomiska resurserna är ytterst begränsade. Därför måste de kyrkopolitiska frågorna nästan uteslutande spridas till allmänheten på frivillighetens väg. Denna idealitet är självklart positiv, men tyvärr helt otillräcklig för att man skall kunna nå ut med informationen till vår statskyrkas alla medlemmar. Det är också viktigt att skapa intresse inom hela medlemsgruppen för att vara med och påverka det kyrkopolitiska arbetet i den egna församlingen. Kyrkofullmäktigvalen får inte betraktas som en chimäraktig handling utan betydelse. Nödvändigt är att kyrkofullmäktigvalen blir en medlemsangelägenhet, med verkligt innehåll för alla berörda. Då krävs informationsresurser för att sprida kännedom om de kyrkliga frågorna och om hur olika grupperingar i kyrkofullmäktigvalet vill lösa dessa problem. Här är det som vi utskottsreservanter tycker att motionens synpunkter är intressanta. Kyrkofullmäktige har nu rätt att besluta om ersättning för valsedelskost 32 nader i samband med kyrkofullmäktigvalen. Detta är en självklarhet, men helt otillräckligt. Nödvändigt är att kyrkofullmäktige i resp. församling själva Nr 39 får möjlighet att besluta om ekonomiskt partistöd till de grupperingar som Onsdagen den uppträder i kyrkofullmäktigvalet och blir representerade i församlingens 28 november 1979 kyrkofullmäktige. På det sättet blir det större möjligheter att föra ut de kyrkopolitiska frågorna till en allmän debatt och ställningstagande i försam Rätt för kyrkofulllingen. Vi reservanter anser att statsmakten inte i något underligt förmyndarnit med lagstiftningsvapnet skall stoppa den lokala kyrkofullmäktigförsamling som önskar vitalisera de kyrkopolitiska aktiviteterna för spridande av information till församlingsmedlemmarna genom de olika valgrupperingarna i kyrkofullmäktige. Genom en lagändring tvingas ingen att inrätta partistöd, men den församling som genom sina kyrkofullmäktige önskar besluta om partistöd får också rätt att göra detta. Detta borde vara en självklarhet framför allt för dem som i olika sammanhang förordar lokal självstyrelse i det här landet. En sådan här ordning medför inte några merkostnader för vare sig kommun, landsting eller riksdag, utan det är och förblir helt och hållet en kyrklig angelägenhet, som statsmakten inte bör fortsätta att sabotera. I sitt betänkande nr 18 har konstitutionsutskottets majoritet en ganska torftig skrivning, där man på några rader försöker förklara vad man menar. Utskottet säger bl.a.: ”Utskottet vill erinra om att de kyrkliga kommunerna är långt mindre enhetliga än de borgerliga kommunerna.” Det är ju nästan en självklarhet att kyrkofullmäktige är betydligt mindre enheter och att förhållandena är andra än i t.ex. kommunfullmäktige, eftersom partigrupperingarna inte alltid är desamma i de kyrkliga valen som i valen till kommunfullmäktige. Men det är å andra sidan inget skäl till att inte ge församlingen och dess kyrkofullmäktige möjligheter att utan pekpinnar fatta de beslut som de själva önskar. Vidare sägs i betänkandet: ”I ett stort antal församlingar finns över huvud taget inte kyrkofullmäktige.” Men i sådana fall är detta inte något problem. Motionen och reservationen gäller just kyrkofullmäktigvalen och kyrkofullmäktiges möjligheter att fatta beslut. Har man inte några kyrkofullmäktige så behöver man ju inte heller denna form av stöd. Det är alldeles självklart att även kyrkoråd och kyrkostämma kan tänkas behöva få denna rätt, men den frågan aktualiseras varken i motionen eller i reservationen.

Utskottsmajoriteten fortsätter att konstatera: ”Ett partistöd som är kopierat efter vad som gäller i de borgerliga kommunerna är därför knappast den lämpligaste vägen.” Det kan tänkas. Å andra sidan har man inte sagt att det är just det man 33 mäktige att besluta om partistöd mäktige att besluta om partistöd skulle utgå ifrån, utan det kan mycket väl bli fråga om vissa justeringar. Det viktigaste är att man ger möjlighet till ett partistöd. Detta kan sedan utformas på olika sätt. Det är möjligheten att fatta beslut om ett partistöd som utskottsmajoriteten vill förvägra kyrkofullmäktige. I sista stycket i sitt betänkande kommer utskottsmajoriteten på stat-kyrkaproblematiken. Det är mycket intressant att utskottsmajoriteten tar upp den saken. När vi i utskottet behandlade de frågor som tas upp i betänkandet nr 17 var de som nu utgör majoritet i utskottet mycket angelägna om att konstatera att den motion som behandlas i betänkande nr 18 inte hör samman med de frågor och det utredningspaket som tas upp i betänkande nr 17. Av det skälet bröt man ut denna fråga från de övriga. Det kan också hävdas att denna fråga skulle ha kunnat behandlas i samband med det stora paketet av kyrkliga frågor. Den tanken framfördes dock över huvud taget inte i diskussionen, utan det ansågs att detta ärende skulle behandlas som helt fristående.

Detta är tydligen något av en efterhandskonstruktion från utskottsmajoriteten. Det är självstyrelseprincipen som är grundläggande för oss reservanter i ställningstagandet till denna fråga. Därför har vi i reservationen skrivit på följande sätt: ”Det är enligt utskottets mening angeläget att få till stånd en förbättrad information om de frågor som de beslutande organen i de kyrkliga församlingarna har att handlägga. Det är också angeläget att stimulera till ett ökat valdeltagande vid valen till kyrkofullmäktige. Det finns ett nära samband mellan dessa frågor. Ökad information skulle med säkerhet leda till ett högre valdeltagande. Det är allmänt omvittnat att de resurser som finns för en sådan information regelmässigt är mycket små. För att bidra till en förbättring härvidlag borde därför frågan om att ge kyrkofullmäktige rätt att bevilja partistöd enligt i huvudsak samma grunder som nu gäller för kommunfullmäktige övervägas. Den omständigheten att partigrupperingarna vid kyrkofullmäktigvalen ofta är andra än vid kommunfullmäktigvalen är ett särskilt skäl härför.” Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationen som är fogad till KU:s betänkande nr 18, som innebär att riksdagen med bifall till ifrågavarande motion hos regeringen hemställer om förslag att kyrklig kommun skall kunna besluta om partistöd.

Herr talman! I motionen 1977/78:904 konstaterar motionären helt riktigt att valdeltagandet vid kyrkofullmäktigval är mycket lågt. Bland orsakerna härtill nämns att en månad före kyrkofullmäktigvalet har val ägt rum till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Esse Petersson talade för en Rätt för kyrkofullstund sedan om ”de glömda valen”. Även om det inte i motionen sägs ut i klartext får man det intrycket, att både väljare och partiarbetare skulle vara trötta och att partiernas pengar tagit slut efter den nyss förda valkampanjen. Motionären och med henne reservanterna anser att partierna som gottgörelse för detta bör få partistöd för att öka informationen och stimulera intresset. Utskottsmajoriteten hemställer om avslag på motionen. I motsats till motionären tror man inte att ett partistöd kopierat från det som utgår i de borgerliga kommunerna skulle främja informationen om de kyrkokommunala frågorna. Det hänvisas också till de utredningar som pågår och som har den inriktningen att svenska kyrkans ställning och framtida arbetsformer skall behandlas av riksdag och kyrkomöte 1981. I dessa utredningar behandlas även frågor om de kyrkliga valen. I avvaktan på det utredningsarbetet har riksdagen inte anledning att nu ta något initiativ i motionens anda. Det har under utskottsbehandlingen inte anförts några väsentliga skäl för att riksdagen skulle följa motionens förslag. Med detta ber jag i all korthet att få yrka bifall till utskottets hemställan. mäktige att besluta om partistöd
Herr talman! I en motion som avlämnades redan i januari 1978 och som behandlas nu i dag framhåller jag att åtgärder måste vidtas för att stimulera intresset för val till kyrkofullmäktige. Årets kyrkofullmäktigval har också med all tydlighet visat att sådana informationsinsatser verkligen behövs. Valdeltagandet var ju på många platser synnerligen lågt. Orsakerna till det kan vara flera, t.ex. att kyrkofullmäktigvalen kommer så snart efter valen till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Många är nog också valtrötta, och man borde därför överväga om inte val till kyrkofullmäktige borde ske vid annan tidpunkt. Partikassorna är som regel tömda efter de tidigare valen, varför partierna har mycket små resurser att satsa på kyrkofullmäktigvalet. Varken ur kyrklig eller ur demokratisk synpunkt kan det vara lyckligt att så få deltar i de kyrkliga valen. Informationen bör därför ökas inför dessa val, och den närmast till hands liggande möjligheten verkar då vara att man får större ekonomiska resurser, så att man på ett bättre sätt kan gå ut och informera allmänheten. I dagens läge har ju församlingarna möjlighet att bevilja visst anslag till partierna för tryckning av valsedlar. Men detta är inte tillräckligt, och församlingarnas beslut på den här punkten varierar ju också. Även om församlingarna skulle få möjlighet att besluta om partistöd, så har ju församlingarna själva då frihet att besluta om sådant skall utgå eller inte. 35 mäktige att besluta om partistöd Den friheten bör vi ge även de kyrkliga kommunerna, liksom man tidigare har gett landstingen och de borgerliga kommunerna den friheten. Att partiförhållandena starkt varierar inom de olika kyrkliga församlingarna tar utskottets majoritet som en motivering mot partistöd. Men det torde vara så att detta i stället just motiverar partistöd. Alla partier och grupperingar som deltar i kyrkliga val bör ha chans att informera om sitt program inför kyrkofullmäktigvalen.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

Herr talman! Nedrustningsfrågan har av många betecknats som vår tids största fråga, kanske rent av bestämmande för mänsklighetens öde. Det material som finns tillgängligt vid dagens bedömning ger tyvärr inte upphov till någon optimism. Trots att insikten om de faror som hotar med en utveckling som den nuvarande borde vara allmän och oomstridd stiger rustningsutgifterna år efter år. År 1978 beräknades de sammanlagda militära utgifterna uppgå till 400 miljarder dollar per år, en fyrfaldig ökning under de 30 åren sedan 1948. De två supermakterna svarar för något över hälften av denna summa, även om deras andel har minskat något under de senaste åren. Men tredje världens motsvarande utgifter har i stället ökat, nu på senare tid främst Afrikas och Fjärran Österns. I Afrika noteras en årlig ökning på över 15 96. De två atombomber som fälldes över Japan 1945 motsvarade 30 000 ton trotyl. I dag finns kärnvapen som till antalet motsvarar mer än en miljon Hiroshimabomber. Bara en bråkdel av dessa vapen skulle — använda i krig — komma hela norra halvklotets civilisation att upphöra att existera. Och även på södra halvklotet skulle miljontals människor dödas av nedfallet i samband därmed. Dessa väl kända siffror — och många andra — finns i den förträffliga information som SIPRI tillhandahåller från Stockholm. Med cymbalens kraft borde siffror som dessa mana till eftertanke, oroa, väcka och påverka de ansvariga världen över. De blir än mer fasansfulla när man tänker på att den internationella spänningen i många delar av världen just nu synes vara på väg mot nya högtryck snarare än lågtryck. Nya konfliktfaktorer har kommit till i religionens namn, t.ex. i Iran. Decennier gamla konflikter är olösta, såsom i Mellersta Östern och i Indokina, där nya brandhärdar kommit till. Därtill kommer att en tids handlingsförlamning är att vänta i en av supermakterna inför ett presidentval. I en annan supermakt synes ett ledarskifte komma allt närmare med en därav följande systemets osäkerhet. Förhoppningarna inför det årsskifte som inom kort markerar 80-talets inträde är långt borta från den i Nyårsklockorna uttalade förhoppningen om ”den tusenåra fredens rike”. Arbetas det då icke på nedrustning i världen? Jo, förvisso, sedan decennier. Konferenserna är många och långa och avlöser varandra, men resultatet blir klent. Förtroendet de stora blocken och staterna emellan saknas — och därmed också viljan. Särskilt märkbart var detta vid FN:s stora nedrustningskonferens 1978, då alla beslut fattades med consensus, vilket i sin tur föranledde en uttunning av innehållet. Det egentliga resultat som uppnåddes vid konferensen låg på den organisatoriska sidan samt i beslut om en studie av sambandet mellan nedrustning och utveckling, vilket sedermera anförtroddes en samling experter under fru Inga Thorssons beprövade ledning. Efter konferensen och i avvaktan på den amerikanska senatens godkännande av SALT II-avtalet har i stort sett tyvärr följt vad som kallats ett förlorat år. Förhandlingar om kärnvapenstopp och om förbud mot kemiska vapen har hittills icke kunnat slutföras. Men som svenska mätningar i Hagfors visat förlorades sannerligen ingen tid för nya kärnvapenprovsprängningar. Sovjet verkställde fler provsprängningar 1978 än någonsin sedan 1963. Och sprängningarna har fortsatt under 1979. 23 ryska, 13 från USA och 8 från Frankrike har observerats till oktober månads utgång i år. I det internationella arbetet, mödosamt, tålamodsprövande men ofrånkomligt, har Sverige självfallet sökt spela sin roll för att vidmakthålla fred och minska krigsrisken, för att verka för nationell avspänning och fredlig utveckling. Vi har gjort det i medvetande om vårt ansvar men också självfallet i eget intresse. Den svenska aktiviteten i Haag, i Geneve, i FN har bestämts och genomförts av olika regeringar, som i sin tur har kunnat stödja sig på en i stort sett enhällig hemmaopinion de demokratiska partierna emellan. Den oenighet som någon gång rått har icke gällt målen — knappast heller medlen; någon gång tempot — sällan något annat. När utrikesutskottet i år framlägger ett betänkande i nedrustningsfrågor är utskottet enigt. Som bakgrund för sitt arbete har utskottet främst haft nyttiga partimotioner från socialdemokraterna och centerpartiet. Utskottet föreslår med anledning av motionerna två riksdagens tillkännagivanden till regeringen och anser dessutom motionerna partiellt besvarade med vad utskottet anfört. Talare från de båda partierna kommer senare i debatten att framföra sina synpunkter. Utskottet för sin del understryker, närmast i anknytning till s-motionen, att framtida forskningsinsatser kommer att krävas i vårt internationella nedrustningsarbete, att flexibilitet och beredskap inför nya förslag och nya situationer är nödvändiga, att våra egna insatser i detta arbete bör fullföljas och om möjligt intensifieras. Rustningsspiralen motiverar förstärkta svenska insatser, heter det, och utskottet utgår från att regeringen vidmakthåller en handlingsoch utredningsberedskap inför den framtida utvecklingen så långt denna kan bedömas. Som exempel på vad det kan vara fråga om inför 1980-talet kan nämnas, att en av de i utskottet hörda experterna framhöll, att det kan tänkas att stormakterna i en framtid accepterar ett provstopp för kärnvapen, därför att de redan provat färdigt med gängse metoder. Men i så fall är det önskvärt att fundera på nya metoder, t.ex. kontroll av missiler, förbud mot tillverkning av klyvbart material för vapen etc. 1980-talets problem kan med andra ord bli annorlunda än 1970-talets. Utskottet förutsätter att regeringen vidtar de åtgärder som krävs för att på lämpligt sätt förstärka den långsiktiga planeringen av de svenska Det är angeläget att påpeka att om någon tror sig i utskottsbetänkandet finna en kritik av det arbete som bedrivs inom nedrustningsdelegationen är detta felaktigt. Där finns ingen kritisk synpunkt på det förflutna. Utskottet vänder blickarna mot framtiden. I centermotionen pekas särskilt på den risk för allvarliga konflikter som ligger i klyftorna mellan i-världen och u-länderna. Detta överensstämmer väl med det faktum att vårt biståndssamarbete syftar till att överbrygga klyftorna mellan rika och fattiga länder, liksom med vår anslutning till principerna bakom kraven på en ny ekonomisk världsordning. Vårt samarbete med u-länderna har även en fredsbevarande motivering och utgör liksom nedrustningssträvandena en del av vår säkerhetspolitik. Frågan om svenskt observatörskap i MBFR-förhandlingarna i Wien har av utskottet bedömts på samma sätt som i fjol.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 Men det har inträffat en del på sistone som bör medföra en kommentar, en personlig sådan eftersom utskottet icke har behandlat dessa händelser. Det nämndes nyss att det gångna året har varit ett förlorat år, delvis till följd av supermakternas gemensamma strävanden att blockera vissa försök framför allt i kontrollfrågan. Men dessutom ser vi i dag de båda supermakterna inblandade i en propagandafejd och en allvarlig bakomliggande fejd om nya vapen i Europa. Globalt strävar de båda maktblocken, Warszawapakten och NATO, efter inbördes balans, även om denna inte kan undgå att förskjutas gång efter annan. Några exempel på sådana ändringar: den nya politiken i Kina, Vietnams expansion, utvecklingen i Afghanistan, Egypten-Israel-avtalet. I Europa har balansen däremot legat i stort sett fast och karakteriserats av en markant WP-överlägsenhet i fråga om konventionella vapen, delvis kompenserad genom Natos överlägsenhet i robotar och flyg. Marint har förhållandet varit jämt. Den ökade WP-rustningen under senare år föranledde Förenta staterna att överväga en ny bomb, neutronbomben, vilket möttes av kraftig kritik från ett antal stater, däribland Sverige, som pekade på att varje nytt vapen i ”den grå zonen” kunde öka risken för ett överskridande av kärnvapentröskeln. Kritiken följdes av en stor, framgångsrik propagandakampanj riktad mot neutronbomben, icke mot kärnvapen i allmänhet. Kritiken föranledde USA att t. v. skrinlägga planerna. I dag finns det inte någon neutronbombb i verkligheten. Å andra sidan har Warszawapakten konstruerat en superrobot, SS-20, som från öst når hela Västeuropa inkl. Storbritannien. Den är försedd med tre kärnstridsspetsar, och dess sprängverkan uppges vara 2 000 gånger starkare än neutronbombens. Träffsäkerheten är sådan att man räknar med en avvikelse på högst 100 meter. Den är avsedd att ersätta 600 föråldrade medeldistansraketer som funnits i WP-området, och 120 av dessa nya SS-20-raketer sägs redan ha utlagts på förband. Jag vill reservera mig beträffande siffran 120. Den är bestridd från flera håll. Det har uppgetts att produktionskapaciteten i Sovjet inte är tillräcklig för en sådan ansträngning. Men i varje fall har dessa raketer till viss del redan utlagts på förbanden. Inför detta nya vapen vill NATO också modernisera sitt vapen och möta hotet från SS-20 med 108 raketer av typen Pershing och 464 flygande missiler, vilka skulle stationeras i Europa. Beslut avses enligt NATO att fattas vid NATO-mötet i december, och det betecknas som en strävan att uppnå jämvikt med Warszawapakten. I detta sammanhang bör påpekas att president Brezjnev den 6 oktober framlade ett förslag om en reduktion av de väpnade styrkorna i Östtyskland och även viss materiel, som då uppenbarligen skulle flyttas längre österut. Detta förslag har från svenskt håll genom utrikesminister Ullsten betecknats som intressant. Många andra länder har instämt i det uttalandet. Samtidigt har en opposition mot NATO:s planer observerats i en del NATO-länder. Dagens läge är det att i Norge frågan synes stå öppen. Som bekant — jag vill gärna inskjuta det här — tillåter man varken i Norge eller i Danmark stationering av kärnvapen på eget område i fredstid, och det är det inte fråga om nu heller. I Danmark har regeringen föreslagit ett uppskov på sex månader, under vilken tid man skulle förhandla med Sovjetunionen om stopp för tillverkning av SS-20. Den väsentliga frågan inom NATO synes vara om man skall besluta om modernisering först och förhandla sedan — vapnet tar tre å fyra år att tillverka — eller om man skall förhandla först och besluta om förstärkningen senare. Vid en presskonferens i Bonn häromdagen förklarade den ryske utrikesministern att de föreslagna NATO-åtgärderna praktiskt taget skulle omöjliggöra varje vidare samarbete. Och den kände sovjetryske signaturen Kommissarov skrev häromdagen i en tidningsartikel att den nordiska balansen kunde komma i fara därför att varken Finland eller Sverige kunde skydda sig mot överflygning av de nya kryssrobotarna, och därigenom skulle neutraliteten vara hotad. Finland fick i sammanhanget en påminnelse om vänskaps-, samarbetsoch biståndsavtalen från 1948. Från auktorativt håll inom svenska utrikesdepartementet har så sent som i går förklarats att Sverige utgår från att svensk neutralitet respekteras. Det har också förklarats att Sverige givetvis är berett att hävda sin neutralitet och hävda sina gränser mot kränkningar av främmande materiel eller främmande trupper samt att detta kan baseras på ett starkt svenskt försvar. Som svar på opåkallade påminnelser till oss från maktblocken är detta till fyllest.

Herr talman! Nedrustningarna hör till de företeelser i vår värld som kan få oss att tvivla på att människan verkligen är den förnuftiga varelse som vårt latinska namn påstår. Vi lever i en värld med väldigt stora problem. Vi har svårt att försörja huvuddelen av världens befolkning med det allra nödvändigaste i form av mat, bostäder, kläder och medicin. Vi står inför stora framtidsproblem när det gäller användningen av naturresurserna. Vi vet att många viktiga resurser så småningom kommer att sina för oss. Vi har globala miljöproblem, som måste lösas inom en nära framtid för att inte människans existens på jorden skall vara hotad. Mot denna bakgrund skulle man tro att alla tänkbara resurser gemensamt satsades för att lösa detta överhängande överlevnadsproblem för människan. I själva verket satsar världens rika västländer ungefär 75 miljarder kronor om året på de stora försörjningsproblemen — alltså i form av bistånd till de fattiga länderna — samtidigt som det satsas 2000 miljarder kronor om året på rustningar. Den stora internationella satsningen sker alltså inte på att lösa människans överlevnadsproblem utan på att förvärra dem genom att bygga upp ständigt större arsenaler av alltmer sofistikerade förstörelsevapen. Man kan se två hotbilder som växer fram ur denna utveckling, två rustningsspiraler om man så vill.

Den andra rustningsspiralen är den regionala kapprustningen, som i väldigt stor utsträckning gäller u-länder. Det rör sig inte om samma mängder vapen eller samma penningbelopp som kommer till uttryck i supermakternas kapprustning, men kanske är den lika farlig för världsfreden om inte farligare. Här är risken att de ökade vapenarsenalerna i olika regioner av vår värld används i en konflikt, som så småningom växer till en internationell konflikt och drar supermakterna med sig. Vad som ger detta ett särskilt kusligt perspektiv är naturligtvis risken för en kärnvapenspridning till allt flera länder. Vi vet att ganska många länder nu har de tekniska förutsättningarna för att skaffa sig egna kärnvapen, och det avtalssystem som vi bygger upp för att förhindra denna spridning av kärnvapen är ett ganska bräckligt skydd. Spridningen av kärnkraften såsom energiteknik påskyndar naturligtvis denna utveckling och försvårar ytterligare möjligheterna att förhindra en kärnvapenspridning. Därför är naturligtvis också de energipolitiska vägar som de stora industrinationerna väljer av avgörande betydelse för möjligheten att begränsa kärnvapenspridningen. Vi har ansvaret för att det skall kunna finnas även andra alternativ än kärnkraften att välja på för stater i olika delar av världen. Det tekniska nedrustningsarbete som med så stort tålamod och med så mycken möda har bedrivits under så lång tid är naturligtvis väldigt viktigt. Det är nödvändigt att ständigt försöka finna nya avtalskonstruktioner som kan dämma denna utveckling. Det är viktigt att ständigt finna nya lösningar för att kontrollera de avtal som finns eller som man hoppas skall kunna komma till stånd. Men samtidigt är det också viktigt att nedrustningsdebatten inte blir en debatt bara om olika tekniska nedrustningslösningar. Jag tror att vi kanske mer än hittills måste ta upp också diskussionen om de bakomliggande orsakerna till kapprustningarna i världen. Orsakerna är naturligtvis flera. Jag skall bara beröra ett par. Den första bakomliggande orsaken handlar mycket om förtroende och kontakt mellan block och nationer. Allt vi kan göra för att skapa ett friare informationsflöde över gränserna samt mer kontakt mellan människor och länder med olika system, blocktillhörighet osv. är viktiga medel när det gäller att förebygga en fortsatt upprustning. Mot denna bakgrund har Sverige arbetat hårt för att få till stånd olika typer av förtroendeskapande åtgärder mellan militärblocken, inte minst här i Europa. Det är också mot denna bakgrund som Sverige har arbetat mycket för att få en större öppenhet kring de olika staternas militärbudgeter. Detta är en väg som vi måste slå in på oftare än hittills. Vi måste arbeta än hårdare på att försöka bygga upp någon form av förtroende och skapa ett utbyte mellan militärblocken. Den andra viktiga bakomliggande orsaken skulle jag vilja påstå är fattigdomen och nöden i världen parad med det förhållandet att de rika industrinationerna för sin rikedom är beroende av råvarutillgångar i de fattiga delarna av världen. Fattigdomen och nöden leder till internationella spänningar. Desperationen i ett utfattigt land kan lätt ta sig uttryck i en konflikt med en granne. Vi ser runt om i vår värld många exempel på detta. Det faktum att de rika stormakterna för sin försörjningstrygghet är beroende av vad som händer i de fattiga delarna av världen innebär samtidigt att varje lokalkonflikt bär inom sig fröet till en världsbrand.

Arbetet för en ny ekonomisk världsordning är alltså en viktig del av våra nedrustningsansträngningar. Det studiearbete som har initierats från svenskt håll kring sambandet mellan nedrustning och utveckling är naturligtvis av oerhört stor betydelse. Vi måste skaffa mer kunskap om hur vi i en nedrustningssituation skall kunna föra över resurser, som nu binds av militärer och militärindustrin, till en produktion som gagnar den civila verksamheten och alla folks välstånd, inte minst välståndet i u-länderna. Därför är det glädjande att det arbetet nu har kommit till stånd under Inga Thorssons ledning. Vi hari vår motion också särskilt pekat på betydelsen av att Sverige ordentligt backar upp detta studiearbete. Fru talman! Arbetet för nedrustning kan många gånger verka hopplöst. Talarna före mig har också påmint om de mycket blygsamma framsteg som nedrustningsarbetet har lett till. Samtidigt vet vi att arbetet för nedrustning är absolut nödvändigt. Vi får inte ge tappt. Vi måste alltså beväpna oss med en oerhörd fond av envishet och tålamod i framtiden precis som hittills och jobba vidare. Det betänkande från utrikesutskottet som vi i dag har att ta ställning till är enhälligt. Jag tar detta såsom ett tecken på den stora enighet som råder bland de politiska partierna och i landet i dess helhet om Sveriges insatser för nedrustning.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

Fru talman! Vi är ju alla väl medvetna om kapprustningen. Flera talare har här liksom under tidigare debatter i denna fråga lagt fram siffror. De astronomiska talen är ju väl kända, varför jag inte här tänker upprepa dem ytterligare. Jag kan bara påminna om det digra material som SIPRI tar fram och som är mycket värdefullt för oss här i Sverige som intresserar oss för att debattera dessa frågor. Materialet har ju fått internationellt erkännande och kommit till nytta. Det finns en viss spridning av begreppet kapprustning, något som Pär Granstedt varit inne på och som också jag hade tänkt ta upp. När det gäller det gamla välkända begreppet har vi alltid tänkt på en kapprustning mellan blocken, mellan Warszawapakten och NATO här i Europa, eller mellan stormakterna enligt den internationella skalan. Men som Pär Granstedt nämnde här kan man se begreppet kapprustning som ett regionalt fenomen. Vi har stater eller grupper av stater i olika delar av världen, vilka på dessa områden bedriver en kapprustning sinsemellan. Det är visserligen sant att stormaktsintressena många gånger ligger bakom, men ofta initieras den av lokala konflikter, av intressen i det område det rör sig om.

En av de mest alarmerande saker som SIPRI pekat på under de senaste åren är just den ökade strömmen av vapen till tredje världens stater. Här kommer man också in på kärnvapenbegreppet och i samband med detta också spridningen av kärnkraftsteknologi. Jag tänker uppehålla mig något vid detta. Det har sagts att spridningen av kärnkraftsteknologi inte hänger ihop med spridningen av kärnvapen. Det har också sagts att det plutonium som man får ut vid reaktortyper av det slag som används — lättvattenreaktorer — är föga användbart för att tillverka bomber, att det är lättare att skaffa sig det plutonium man behöver på annat sätt och att det är svårt att bygga bomber av det plutonium som utvinnes i lättvattenreaktorer. Det är emellertid en uppfattning som alltmer börjar sättas i fråga. Det finns en känd forskare i USA, Ted Taylor, som under många år varnat just för möjligheterna att tillverka vad han kallar ”primitiva” atombomber just av sådant plutonium som framvinnes ur de civila kärnkraftsreaktorerna. Taylor har varit med från början i USA:s atombombprogram, han känner väl till saken och han var med om att konstruera de första försöksbomberna — före Nagasaki och Hiroshima. Han säger — detta är numera allmänt vedertaget — att det är mycket lätt för nästan vem som helst att med material som kan utvinnas från det civila reaktorprogrammet tillverka vad man kallar ”primitiva” bomber, som naturligtvis inte är i klass med dem som framställts exakt för sitt förstörande syfte men som trots detta är oerhört användbara. Detta är alltså en sak som började väcka allt större uppmärksamhet och som också vi häri Sverige bör ägna litet större uppmärksamhet än tidigare. Framför allt bör vi kanske släppa av litet på den nonchalanta attityd som finns hos många som anser att kärnreaktorprogram och kärnvapenprogram inte hänger samman. Det är faktiskt en sanning som erkända forskare inte numera längre håller med om. Det är en sak som vi borde observera betydligt allvarligare än vi tidigare har gjort. Vi vet att kärnvapnen utvecklas vid sidan om detta också för rena vapenändamål. Allan Hernelius har redan nämnt utvecklingen av neutronbomben häromåret. Denna bomb var i och för sig bara ett historiskt fullföljande av den tidigare utvecklingen av kärnvapnen. Vi känner till att det under 1950-talet utvecklades inte bara superbomber — allt större. Det fanns också i den motsatta riktningen en utveckling av allt mindre laddningar. Dessa kallades då för taktiska atomvapen, som med lätthet kan bäras av mindre flyg och som kan skjutas ut med artillerigranater osv. Samtidigt pågick också en kvalitativ forskning och förändring av kärnvapnen, där neutronbomben som sagt var ett sista steg. Tidigare hade vi under 1950 och 1960-talen den s.k. koboltbomben, som också var ett försök att öka strålningseffekten — det är ju vad som gäller för neutronbomben. Det finns alltså all anledning att hålla spänd uppmärksamhet också på detta fenomen. Vpk kan inte inta den ganska positiva attityd som Allan Hernelius lät framskymta. Han sade att man nu kunde släppa intresset för neutronbomber, att USA numera lagt dem på hyllan, att protesterna som alla vet hade stor verkan, kanske framför allt från de NATO-länder som var berörda i Europa, och att man nu så att säga kunde släppa detta begrepp och tro att allting är väl. Vi anser att man fortfarande måste hålla uppsikt på den kvalitativa utvecklingen av kärnvapnen, däribland neutronbomben. Vi har därför framställt följande särskilda yrkande, som delats ut i kammaren: att riksdagen med anledning av motionen 1978/79:1768 hos regeringen hemställer att Sverige i det fortsatta arbetet i olika nedrustningsorgan kraftfullt verkar för att nya typer av kärnvapen, som t.ex. neutronbomben, förbjuds. Jag vill alltså, fru talman, hemställa om bifall till detta yrkande. I det sammanhanget kommer vi naturligtvis också in på forskningen. Så småningom kommer vi att få en proposition via utbildningsutskottet, där fredsforskningen kommer att tas upp. Det gäller då inte bara SIPRI, som jag tidigare talade om i detta sammanhang och som är väl värt att få anslag, utan det gäller naturligtvis också forskningen vid våra universitet. Vi hoppas att dessa frågor, när de väl kommer upp, också kommer att få en positiv behandling. Som det framhållits från socialdemokratiskt håll är det viktigt att forskningen får resurser, att den inte längre kopplas ihop med försvarsforskningen vid FOA på det sätt som nu har gjorts. Jag tycker att det är mycket positivt att man kommer fram till sådana slutsatser som kan göra det möjligt att vi får särskisda forskningsanslag just på nedrustningsområdet, som inte kopplas via forskningsprogrammet vid FOA. Om man kommer fram till en sådan ordning, kommer vi att hälsa detta med stor tillfredsställelse. Avslutningsvis vill jag säga något om det som Allan Hernelius berörde i slutet av sitt anförande. Det gäller den upptrappning av rustningarna som vi kan märka i Europa och som har manifesterats under de senaste månaderna. Jag håller inte med Allan Hernelius när han framställer detta som en ömsesidig upptrappning, utan jag anser att ansvaret för upptrappningen i Europa och den nya rustningsspiral, som inletts där, företrädesvis måste läggas på NATO. Vi kan åter gå till det material som t.ex. SIPRI tagit fram. Där ser vi att överlägsenheten i form av kärnstridsspetsar, vapenbärare osv. under hela efterkrigstiden varit markant för NATO visavi Warszawapakten. Man har också ständigt krävt att Sovjet och Warszawapakten skall trappa ner sina konventionella styrkor i Europa. Man har sagt att det är nödvändigt. När nu Warszawapakten kraftigt reducerar sina konventionella styrkor, möts detta av fortsatta försök till en ytterligare stärkning av den andra sidans nukleära program. Om vi får en ny rustningsspiral startad i Västeuropa, måste skulden till detta bäras av NATO till allt övervägande del.

Fru talman! Riksdagens kammare, fåtaligt besatt, diskuterar nedrustning — men nedrustning existerar knappast. Vad som finns är ett internationellt arbete på att begränsa en upprustning som saknar motstycke i fredstid. Ett undantag utgörs måhända av SALT-avtalet mellan stormakterna, som bl.a. kommer att innebära en minimal reducering av antalet kärnvapenbärare från 2 400 till 2 250. Som jämförelse kan nämnas att stormakterna i dag totalt har närmare 15 000 kärnstridsspetsar på bombflygplan och robotar. Och den tekniska utvecklingen går vidare. Stridsspetsarna på den amerikanska interkontinentala roboten Minuteman är så exakta att hälften av ett antal avfyrade robotar skulle träffa inom 200 meter från det avsedda målet på interkontinentalt avstånd. Nästa generation stridsspetsar beräknas kunna få en träffsäkerhet på ett tiotal meter. Den ömsesidiga avskräckningen genom militär styrka — terrorbalansen — och de uppenbara samarbetsintressena mellan öst och väst — avspänningspolitiken — har varit två avgörande faktorer för att bevara freden i Europa. Terrorbalansen har alltså ansetts kunna ha en fredsfrämjande effekt, men genom en alltmer förödande slagkraft finns det numera risk för att stormakterna genom den avancerade tekniska utvecklingen kan räkna med att vinna ett krig genom första slaget. Det finns alltså starka skäl för att genom nedrustningsarbetet förhindra en militärteknologisk utveckling som ökar riskerna för krig. Upprustningen och den intensiva kärnvapentekniska utvecklingen har också betydelse för vår egen säkerhetspolitik. Det förtjänar att påpekas att vårt aktiva och relativt sett framgångsrika arbete, som flera talare har talat om, inte enbart haft en grund i omtanke om världsfreden — det står också i relation till vår egen säkerhetsoch försvarsplanering. Nedrustning och rustningskontroll utgör långsiktiga mål som i olika former sedan länge ingått som ett led i den svenska utrikesoch säkerhetspolitiken. Ett exempel är att Nordens betydelse för den sovjetiska delen av kärnvapenbalansen har tilltagit. Nordatlanten spelar i fortsättningen en viktig roll för NATO:s sjöförbindelser och för Warszawapaktens förutsättningar att påverka dessa. Fru talman! Vid en debatt som denna kan lämnas siffror i oändlighet om upprustningen i världen och om militärutgifternas ofattbara höjder, men det är inte det frågan gäller i första hand. Allt tal om begränsning i dessa fall blir utan verkan, om man inte samtidigt beaktar de risker för konflikter som ligger iden ökande konkurrensen om världens råvarutillgångar, i energibristen och i den låga beredskapen för allvarliga störningar i ländernas ekonomi. Nedrustningsfrågorna måste med andra ord sättas in i ett större sammanhang, där förtroendeskapande åtgärder mellan länderna har sin viktiga plats. Sverige har upprepade gånger i internationella sammanhang fört fram krav på en utbyggnad av dessa. Det är glädjande för utskottet att kunna konstatera att en av huvudpunkterna i utrikesdepartementets arbete inför den andra uppföljningskonferensen av ESK i sommar är att försöka få till stånd en utvidgning av dessa och att utsikterna verkar ljusare än vad fallet var inför uppföljnings 1978 har i nedrustningshänseende här i dag karakteriserats som ett förlorat år. Den stagnation som rått har sin grund i den förlamning som SALT II-förhandlingarna lagt på supermakternas vilja att nå några som helst resultat i förhandlingar inom FN:s ram eller inom nedrustningsdelegationen i Genéve. För Sveriges del finns det ingen orsak att minska insatserna i det internationella förhandlingsarbetet, eftersom vi måste hoppas att detta kommer i gång igen efter det att den amerikanska senaten har godtagit SALT II-avtalet. Detta måste emellertid ske innan presidentvalskampanjen börjar på allvar. Från nedrustningssynpunkt är det av stor betydelse att det kommer igång inom rimlig tid —i annat fall torde både 1979 och 1980 komma att kunna karakteriseras som förlorade år, och vi har inte råd med fler förlorade år. I den socialdemokratiska motionen som utskottet behandlat krävs bl.a. en långsiktig planering av det svenska nedrustningsarbetet. I motionen kan utläsas en viss —om än inte uttalad — kritik mot de svenska insatser som gjorts hittills. Det finns därför skäl att påpeka att utskottet i sin skrivning betonar att Sverige intar en framträdande och uppskattad position i det internationella nedrustningsarbetet. Men naturligtvis måste vi i framtiden ha en god beredskap för vårt arbete, och den beredskapen måste i många fall grundas på forskningsresultat. Vi måste också ha en flexibilitet i denna vår beredskap. Flexibiliteten kan motverkas av ett alltför hårt fastläggande av riktlinjerna för svenskt agerande. Det gäller med andra ord att finna en balans mellan flexibiliteten och den långsiktiga planeringen. Trots allt är det supermakterna som i ord och handlingar bestämmer inriktningen av nedrustningsarbetet. Hur förutsättningarna förändras kan åskådliggöras genom att man ser på förhållandena inför den andra granskningskonferensen om icke-spridningsavtalet som skall äga rum i juni nästa år. Vid den första granskningskonferensen 1975 fanns motsättningarna i huvudsak mellan länder som hade kärnvapen och länder som inte hade kärnvapen. Nu finns de i första hand mellan i-länder och u-länder —- detta oberoende av om dessa har anslutit sig till icke-spridningsavtalet eller inte och oberoende av om de har eller skulle vilja ha egna kärnvapen. Problemet ligger också numera i att få en balans mellan kärnvapenstaternas löfte att nedrusta och icke-kärnvapenstaternas åtagande att avstå från att skaffa kärnvapen. Den internationella kontrollen över kärnbränslet, som Oswald Söderqvist tog upp, kan ju inte heller fungera på önskat sätt så länge både USA och Sovjet motsätter sig kontrollen i de egna länderna. Den ökande motsättningen mellan ioch u-länder vad gäller nedrustningsfrågor har förändrat och försvårat Sveriges roll — också i det hänseendet att vårt stora militärtekniska kunnande inte längre spelar samma roll som tidigare. Det innebär emellertid inte att vi kan göra avkall därpå. Utskottet anser också att fleråriga forskningsinsatser kan komma att krävas på olika områden. Hittills har vi i nedrustningsarbetet haft tillgång till kunskaper som tagits fram i huvudsak för att tillgodose det svenska försvarets behov av planeringsunderlag och kvalificerad materiel. Den internationella utvecklingen och olika avtal om rustningskontroll har medfört att vissa typer av anfall mot vårt land, t.ex. med kärnvapen eller BC-stridsmedel, kan bedömas som mindre sannolika. Det har fått till följd att forskning på dessa områden har flyttats över till andra områden. Därmed begränsas emellertid våra möjligheter att i nedrustningsarbetet lägga fram vetenskapligt underbyggda förslag, och dessutom försämras våra möjligheter att kontrollera avtalens efterlevnad. Utskottet gör därför här en markering och säger att det inte finns anledning att anta att den framtida utvecklingen på nedrustningsområdet kommer att ställa mindre krav på svenskt militärtekniskt kunnande och utgår från att regeringen vidmakthåller en handlingsoch utredningsberedskap inför den framtida utveckling som kan bedömas. Det förvånade mig därför något att Olle Göransson framförde krav på ett särskilt studiesekretariat utanför regeringens kansli och försökte få in underlag för beslut om ett sådant i utskottets betänkande. Det finns skäl att påpeka att detta inte är diskuterat i utskottet, och jag vill därtill erinra om att nedrustningsdelegationen är ett organ där samtliga politiska partier är representerade. Dessutom är det såvitt kan bedömas i dag ganska orimligt att tänka sig att en avancerad typ av militär forskning skulle kunna försiggå vid ytterligare ett institut. Försvarets forskningsanstalt finansierar i dag — förutom driften av ett av världens mest kända seismologiska observatorier, Hagforsobservatoriet, och undersökningarna för kontroll av atmosfäriska provsprängningar — olika uppgifter som nedrustningsdelegationen kan begära och ha behov av. Men, som också Allan Hernelius betonade, 1980-talet kommer givetvis med säkerhet att ställa nya krav på nya typer av forskning. Som exempel kan nämnas satellitforskning. Frankrike har i Förenta nationerna föreslagit upprättandet av ett internationellt satellitorgan för att också små länder skulle kunna få tillgång till de data som satellitöverföring ger. Sverige är med i den expertgrupp inom FN som nu undersöker hur planerna på ett sådant institut skall kunna förverkligas. Nedrustningsarbetet på det internationella planet har dessutom förändrats i ett avseende. Direkta förhandlingar har i viss mån ersatts av ett växande studiearbete inom FN:s ram, dvs. beslut fattas om tillsättandet av expertgrupper med uppdrag att studera en given fråga. Sverige har i det sammanhanget varit aktivt, vilket har sagts här tidigare i dag, och flera grupper har tillsatts genom svenskt initiativ. Man bör emellertid beakta att dessa studiegrupper också kräver tillgång till forskningsresultat som underlag för sitt arbete. Som exempel kan nämnas att Sverige i oktober i år vid ett möte i expertgruppen för FN:s kärnvapenstudie, i vilken Anders Thunborg är ordförande, presenterade ett kapitel om effekten av kärnvapenanvändning, vilket grundades på ett noggrant utredningsarbete och togs väl emot. Kvaliteten på material från svensk sida som läggs fram i detta och liknande fall kan naturligtvis av andra länder fungera som bedömningsunderlag när det gäller övrig svensk militärpolitisk verksamhet och därigenom positivt påverka omvärldens bedömning av denna. Fru talmän! Trots alla planer, all god vilja och allt arbete — miljoner och åter miljoner arbetstimmar — som lagts ned på att minska upprustningen i världen kan man inför de magra resultaten gripas av en känsla av maktlöshet. Jag tror att det då är viktigt att peka på att vi inte vet hur världen skulle ha sett ut utan allt detta arbete. Kanske hade rustningsspiralen nått ännu mycket högre, med de verkningar detta skulle ha haft för världsfreden och tredje världens förhållanden. Själva förekomsten av nedrustningsarbetet utövar trots allt ett tryck på stormakterna. Det är det trycket som Sverige har bidragit till att utöva och bl.a. gjort det som Oswald Söderqvist kräver i sitt förslag, nämligen aktivt arbetat för att begränsa utvecklingen och införandet av nya typer av kärnvapen. Att Oswald Söderqvist här särskilt nämner neutronbomben är bara ett led i den kommunistiska propaganda som tidigare har förts här i kammaren, och jag vill i det sammanhanget erinra om vad Allan Hernelius sade om utvecklingen av SS-20 i öststaterna. Det tryck som är en följd av nedrustningsarbetet får stormakterna att också ta hänsyn till vad mindre stater vill arbeta för. Utan det trycket hade vi kanske inte haft några SALT-förhandlingar eller några konventioner. Sedan kan det i och för sig spela en mindre roll om strategiska och taktiska kärnvapen räcker till för att döda hela jordens befolkning tio gånger om eller fyrtio gånger om. Sverige har i nedrustningsarbetet ett stort förtroendekapital som Sverige måste ta till vara.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

Fru talman! Ingrid Sundberg sade i sitt anförande att kravet på att man fortfarande skall bevaka utvecklingen på kärnvapenområdet, särskilt utvecklingen av nya vapen typ neutronbomben, bara var ett utslag av kommunistisk propaganda. Det var mycket dumt sagt. Säger man så vet man inte vad man talar om, eller också har man inte tagit del av vad som hände då det här var aktuellt för ungefär två år sedan. Det väckte oerhört starka protester inte bara bland kommunister utan inom breda grupperingar — i Holland, Belgien och andra länder i Västeuropa, där t.o.m. partier långt ute på högerflygeln var aktiva i protesterna mot utvecklingen av neutronvapnet. Därför tycker jag att det finns all anledning att ytterligare uppmärksamma den här saken. Med den erfarenhet vi har vet vi ju, att även om en stormakt som USA tills vidare har lagt undan planerna på ett sådant vapen, finns de naturligtvis med i tankarna, i forskningsuppgifterna och i den tänkbara framtida arsenalen. Jag försökte ge en liten historisk bakgrundsbeskrivning av utvecklingen av kärnvapen. Neutronbomben är bara en i en lång rad av sådana vapen, som man började ta fram redan tidigt på 1950-talet, när man experimenterade med olika varianter för att öka strålningen, minska strålningen, öka sprängeffekter, minska sprängeffekter osv., i syfte att få fram ett bredare register just av kärnvapen. Den utvecklingen fortsätter naturligtvis. Det här är alltså ingen kommunistisk propaganda, Ingrid Sundberg, utan alla som sysslar med nedrustning bör verkligen ta det på allvar och inte avfärda det med sådana fraser.

Fru talman! Nej, Oswald Söderqvist, det är att enbart nämna neutronbomben som är kommunistisk propaganda. Utrikesutskottet och kammarens ledamöter har i olika betänkanden uttryckt den uppfattningen att utvecklingen av nya kärnvapenslag, typ neutronbomben, SS-20 osv., skall förhindras i den mån Sverige kan bidraga till sådant. Men det är det exklusiva användandet av just det ordet som jag ser som kommunistisk propaganda. Så till Olle Göransson. Jag blev litet oroad av att höra att det socialdemokratiska kravet på långsiktig planering av det svenska nedrustningsarbetet i första hand syftar till att arbetet skall utvidgas och nå ut till fler människor. Jag ser nämligen det som två helt olika saker. Där är givetvis informationen om nedrustning och behovet av nedrustning i världen en mycket viktig fråga. Men när det gäller den typen av forskningsresurser som det internationella nedrustningsarbetet kräver är det i första hand kvaliteten på forskningen som har betydelse. Jag menar alltså att det är viktigt att hålla isär frågan om avancerad militärteknologisk forskning och önskan att sprida information om behovet av nedrustning, vapenutveckling osv. till ett stort antal människor. Sedan är frågan var en eventuell utvidgning av forskningen skall ligga. Utskottet har inte diskuterat detta. Det torde vara fel av både Olle Göransson och mig att här försöka göra några förutsägelser. Jag tyckte ändå att de exempel som Olle Göransson här gav — biståndet, handelspolitiken osv. —-inte är relevanta. Om man nämligen vidhåller kravet på en hög kvalitet på avancerad forskning måste man ofta utnyttja befintliga resurser, just därför att man därigenom uppnår en högre kvalitet på forskning och forskningsresurser — och det är inte bara Sverige som är i den situationen. Sedan än en gång: Den politiska insynen i de forskningsresultaten har ledamöter från samtliga partier i nedrustningsdelegationen.
Fru talman! Jag vet att moderaterna liksom alla andra högerkrafter försöker att enstämmigt koppla ihop neutronbomben med exempelvis den sovjetiska SS-20. Men det är två vitt skilda ting, Ingrid Sundberg, som man bör känna till när man talar om sådana här saker. SS-20 är en vapenbärare, som i och för sig kan bära vilka laddningar som helst, naturligtvis även neutronbomber om man skulle ha tillgång till sådana. Det skall jämföras med de raketer och vapenbärare av olika slag som också finns i USA, exempelvis multipla stridsspetsar. Det innebär att en stor raket kan bära flera mindre, som kan riktas in mot skilda mål. De kan i och för sig också förses med olika stridsspetsar. Det är helt irrelevant att jämföra SS-20, som är vapenbärare, och neutronbomben, som är en kvalitativ utveckling av kärnvapen och en historisk efterföljare till exempelvis koboltbomben, som USA tog fram ganska tidigt. Försök hålla fakta samlade när vi diskuterar dessa saker, så blir diskussionen mer meningsfull!

Fru talman! Jag vill till Olle Göransson säga att man måste hålla isär frågan om kunskapen i sig och allmänhetens vetskap om kunskapen. Vi har från vårt håll verkligen inte gjort några ansatser till att blåsa upp strid i den här frågan. Men jag kände mig tvungen att reagera när Olle Göransson fick det att verka som om ett förslag om ett fristående studiesekretariat någon gång i framtiden fanns inrymt i utrikesutskottets betänkande, vilket det inte gör. Jag har ännu inte velat ta ställning, men jag tror att det blir mycket svårt att åstadkomma ett sådant sekretariat. Till slut, Oswald Söderqvist: SS-20 är ett robotsystem med samma användningsområde som neutronbomben. Jag vill bara erinra om vad Allan Hernelius sade. Sprängverkan av en sådan robot är 2 000 gånger större än av neutronbomben. Jag tror att Oswald Söderqvist och jag kan enas om — och jag beklagar att det inte finns uttryckt i vpk:s särskilda yrkande — att det angelägna för Sverige är att motverka varje form av utveckling och förbandsläggning av nya kärnvapen efter den förmåga vi har.

Fru talman! Det är många frågor som har tagits upp i den här debatten, men ett genomgående tema hos alla talare har varit just att vi inte får förtröttas i arbetet på nedrustning trots att det är så ohyggligt tungt och trögt och trots att det möter så oändligt mycket motstånd och politisk ovillighet. Inga Thorsson säger i en artikel i Tiden nr 7: ”Det måste öppet konstateras att förhandlingarna i dag inte ens på det begreppsmässiga planet täcker in den framrusande militärtekniska utvecklingen, än mindre förmår att kontrollera den.

Rustningsspiralen och den snabba vapentekniska utvecklingen konfronterar ständigt nedrustningsarbetet med nya uppgifter. Det ökade sambandet mellan vår egen säkerhetspolitiska planering och vad som sker på nedrustningsområdet ger ett speciellt eftertryck åt kravet på långsiktighet vid agerandet i de internationella förhandlingarna. Utskottet understryker också att det finns behov av både en långsiktig planering i vad gäller Sveriges egen medverkan i det internationella nedrustningsarbetet och flexibilitet och beredskap för att klara nya förslag och nya situationer. Vidare säger utskottet att det kan komma att krävas särskilda forskningsinsatser på sådana områden som konventionella vapen, internationell vapenhandel, satellitkrigföring, submarin krigföring och kontrollmetoder. På socialdemokratiskt håll är vi naturligtvis tillfredsställda med att utskottets förslag utmynnar i ett tillkännagivande till regeringen. Det ger regeringen ett underlag för att se över vår nedrustningspolitik och ge den den fasthet och långsiktighet men ändå flexibilitet som kan komma att krävas under de nya förhållanden som vi har att möta under 1980-talet. Nu är det ju inte många dagar kvar på det årtionde som FN en gång utsåg som nedrustningens årtionde — det årtionde som i praktiken ledde till att upprustningen nådde en för människan hittills okänd omfattning, en nivå bortom allt förnuft. Att kapprustningskurvan i världen stiger brant måste då — vilket talare från alla håll här har varit inne på — leda inte till kapitulation och resignation utan till att vi gör ännu ivrigare ansträngningar för avspänning och nedrustning. Det finns oerhört mycket att vinna i nedrustningsarbetet. Därför kan även till synes små framgångar på lång sikt komma att bli av stor betydelse. Om vi skall ha framgång i vårt nedrustningsarbete är det viktigt att det utvecklas en bred folklig opinion och att man allmänt debatterar dessa frågor. I den opinionsbildningen får informationen inte bara gå åt ena hållet och debatten inte föras på så sätt att motsynpunkter inte kommer fram. Det måste naturligtvis vara en öppen diskussion och en dialog, så att alla svenskar känner att nedrustningen är en fråga som angår dem.

Fru talman! Mot slutet av denna debatt är det egentligen inte mycket att tillägga. Det är lätt att instämma i vad många här har sagt, t.ex. herr Bergqvist nu senast. Det herr Bergqvist säger om behovet av information är alldeles riktigt. Sverige har också med framgång i Förenta nationerna verkat för att FN skulle ta upp informationen om nedrustningsfrågor på bred basis. Så har också skett. Det har varit ett stort framsteg, eftersom många inom FN från början inte ville höra talas om en sådan information. Men våra påpekanden vann gehör, och det är en god sak. Vi hoppas att denna information skall kunna fortsätta även i Sverige i de sammanhang som här erbjuder sig. Fru talman! Jag skulle möjligen vilja säga några ord med anledning av Oswald Söderqvists yrkande. Vi hade förut två kommunistpartier i kammaren. Nu är det ett kommunistparti. Det är helt naturligt att det kvarvarande partiet gärna övertar en del av apk:s efterlämnade arv. Så har också skett här, då man i ett särskilt yrkande vill ge ett visst stöd åt en apk-motion som utskottet haft att behandla i detta sammanhang. Jag vill fästa uppmärksamheten på vad som står i detta yrkande. Det står att Sverige ”verkar för att nya typer av kärnvapen, som t.ex. neutronbomben, förbjuds”. ”Nya typer” — det står ingenting om gamla typer. Det är tydligen ointressant. Mot detta vill jag då sätta den svenska nedrustningspolitiken, bedriven av olika regeringar. Den går ut på att man skulle börja med att försöka få ett stopp på kärnvapenproven, att man skulle fortsätta med en reduktion av kärnvapenlagren för att till sist nå målet: förbud mot alla kärnvapen. Det är en viss skillnad på Oswald Söderqvists yrkande och den politik som regeringen fört med stöd av de demokratiska riksdagspartierna. Nu skall jag inte klandra Oswald Söderqvist för detta, eftersom han är bunden av den motion som är ingiven; han har i stort sett inte kunnat formulera yrkandet annorlunda. Jag har i alla fall velat fästa uppmärksamheten härpå och yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag tror inte att det är särskilt fruktbart för Allan Hernelius att försöka göra en boskillnad mellan nya typer och gamla typer. Om Allan Hernelius följt vad mitt parti gjort vid det här riksmötet och även tidigare så länge frågan om kärnvapen varit aktuell, dvs. sedan krigsslutet, så vet han mycket väl — och det gör alla i den här kammaren — att kommunistpartiet i Sverige ständigt har kämpat emot kärnvapen. Även på 1950-talet när det var högaktuellt att införa kärnvapen i det svenska försvaret — en tanke som hade ett mycket starkt stöd av Allan Hernelius parti — var vi emot kärnvapen också i det svenska försvaret. Vi har alltid kämpat emot kärnvapen. Eftersom det sägs att man inte skall fördöma enbart neutronbomben, vill jag återigen ta upp den här frågan. Först då några grundläggande fakta. Ett kärnvapen kan verka på olika sätt: genom tryckvåg, sprängverkan, värme och radioaktiv strålning. Man har som jag sagt flera gånger tidigare försökt utveckla varianter av dessa olika typer av bomber. Neutronbomben är slutsteg i den variant som inriktats på att öka strålningen. Den är alltså uttalat personell. Det redovisade målet för neutronbomben var just att man med den skulle slå ut människor och behålla materiel och byggnader oskadade. Jämsides med att man ökade strålningsverkan hade man också experimentellt kommit fram till en möjlighet att minska tryckvågen, dvs. sprängverkan. Det är något kvalitativt nytt, och det är därför som det finns anledning att kräva särskilda åtgärder mot den utveckling av kärnvapnen som representeras av just neutronbomben. Det tycker jag att vi kunde vara överens om. Det är fråga om en vidareutveckling av ett kärnvapen som riktar sig enbart mot människor och som kan så att säga spara materiel och byggnader. Den uttalade förutsättningen är att den som använder vapnet skulle kunna promenera in efter en viss tid och lägga beslag på orörda maskiner, byggnader och vapen, bl.a. av typen stridsvagnar och flygplan. Det är något nytt som förtjänar att bedömas särskilt. Det var bara detta jag ville säga.
Fru talman! Jag vill å min sida bara säga att det är riktigt att neutronvapnet skadar människor men inte drabbar materiel. Den svenska regeringen, den svenska nedrustningsdelegationen och den svenska FN-delegationen har kritiserat tanken på neutronvapen och värjt sig mot att sådana införs. I denna kritik har såvitt jag vet alla demokratiska partier i Sverige instämt. Det finns emellertid andra typer av kärnvapen, som icke gör skillnad mellan människor och materiel utan som skadar bådadera. I vårt arbete har vi velat klandra både gamla och nya kärnvapentyper. Vi har icke bara velat vända oss mot neutronvapnet utan också mot t.ex. SS-20, som är en annan form men med 2 000 gånger större sprängverkan. Men då är kommunisterna tysta. Varför?
Fru talman! Jag måste än en gång säga till Allan Hernelius: Jämför gärna SS-20 och USA:s MIRV, som representerar samma vapentyp: en bärraket som kan ha flera stridsspetsar, dvs. en s.k. multipelraket. Sådana kan, som jag sade tidigare i replikväxlingen med Ingrid Sundberg, förses med vilka laddningar som helst. Man kan förse dem med konventionella sprängladdningar, t.ex. av typen brandbomber, med kärnladdningar och naturligtvis även — om kärnvapnen utvecklas i den riktningen - med neutronvapen. Men erkänn ändå, Allan Hernelius — vilket indirekt faktiskt görs i betänkandet — att det är fråga om något kvalitativt nytt! Annars skulle inte heller de internationella protesterna ha blivit så stora som de blev. USA har också funnit för gott att t. v. lägga sig litet lågt i denna fråga. Vad vi har velat göra med vårt yrkande är bara att påpeka att detta inte innebär att neutronvapnet är avfört från dagordningen.
Fru talman! Jag tycker att Allan Hernelius och Oswald Söderqvist debatterar i onödan. Faktum är ju att utrikesutskottet har tagit avstånd från neutronvapnet. Utrikesutskottet är liksom kammaren och även regeringen medvetet om alla de hemska egenskaper hos neutronvapnet som Oswald Söderqvist talar om. Att man dessutom tar avstånd även från andra kärnvapen kan såvitt jag förstår inte vara någon nackdel. Jag har därför, uppriktigt sagt, litet svårt att förstå den debatt som pågår just nu.

Fru talman! Men då är det ju märkligt att de av oss tidigare väckta motionerna och vårt tidigare yrkande inte kan bifallas direkt, utan att man måste slingra sig och med diverse omskrivningar undvika att ta ställning till det raka och klara beskedet.
Fru talman! Förklaringen är möjligen det faktum att motionerna från åtminstone visst kommunistiskt håll under senare år riktats enbart mot neutronvapnet.